Herr talman! Om vi skulle gå igenom Europas sysselsättningspolitik så skulle vi finna att det är socialdemokratiska regeringar i länder som Österrike, under Kreisky, de socialdemokratiska regeringarna i Sverige, Norge och tidigare i Danmark som har varit pådrivande för att klara en låg arbetslöshet. I Danmark kunde man se hur ett skifte till en borgerlig politik också kom att leda till en kraftigt ökad arbetslöshet. Självklart är det ingalunda enbart detta som har effekt. Den generella ökningen av arbetslösheten i Europa kom ju efter oljekrisen i mitten av 1970 talet. Men går vi från land till land och ser på resultat och ambitioner, så tror jag nog man kan säga att det är de socialdemokratiska regeringarna som både har åstadkommit resultat med en aktiv arbetsmarknadspolitik och haft ambitioner. Jag tycker fortfarande att detta är en intressant fråga, i högsta grad en fråga för framtiden. Givetvis är Maastrichtavtalet förankrat hos högeropinioner i Europa. Men jag tror inte tänkandet finns om hur det politiska samarbetet skall bli tätare. Detta finns däremot i det andra spektrumet. Tvärtom är det så, också i Sverige, att det finns de, t.ex. Moderata studentförbundet, som säger att man är emot ''Delors-EG''. Jag är övertygad om att EG:s dagordning kommer att präglas av just politiska anslag och ingrepp för att åstadkomma socialt drägliga förhållanden så att marknaden inte ger ett för människorna orimligt resultat. Det är jag glad för. I den mån man från så att säga tidigare högergrupperingar vill ansluta sig till detta, desto bättre för Europa.

Herr talman! Om jag får göra en personlig kommentar till den inte alltför upplysande debatt som just förts om upphovsrätten till olika idéer på det europeiska planet, skulle det i så fall vara att påminna om Bertil Ohlin. På 1930-talet i Sverige lanserade han det som vi kallar för socialliberalism, eller socialt styrd marknadsekonomi. Det var en idé som naturligtvis andra personer i andra länder också till större eller mindre del har lyckats komma på. Det är en ganska rimlig politisk ståndpunkt i många fall att vilja förena marknadsekonomi med socialt ansvar. Många som deltar i EG-debatten för den nästan enbart i ekonomiska termer. Ofta framställs den snabba integrationsprocess som sker inom EG och i hela Europa som i första hand ett resultat av besluten om den inre marknaden. Detta är naturligtvis till stor del sant, men jag tror att det också är viktigt att peka på den andra stora drivkraften bakom det som nu sker i Europa, nämligen omvandlingen i Östeuropa. Strax före Pragkuppen 1948 hade den dåvarande än så länge demokratiska tjeckoslovakiska regeringen accepterat, tackat och tagit emot möjligheten att få stöd till återuppbyggnaden från USA, den s.k. Marshallhjälpen. Kort efter Pragkuppen fick man lov att tacka nej. Var och en kan räkna ut vad det berodde på. Först nu har Europas två delar möjlighet att äntligen börja utvecklas ekonomiskt tillsammans på förhoppningsvis så småningom likartade villkor och mot en gemensam demokratisk framtid. Detta är en historisk process och en möjlighet som öppnas under några år, just nu. Ifall den här möjligheten inte tas till vara riskerar kanske inte järnridån, men någon annan form av ridå att gå ner på nytt. Man talar ibland om t.ex. fattigdomsridåer och andra.

Vi bör kanske också just i Sverige komma ihåg att de baltiska ländernas framtid ingalunda är säkrad bara för att man har fått sin självständighet ifrån den kollapsande Sovjetunionen. I dag når oss bulletiner om nya ryska, inte sovjetiska denna gång, truppförflyttningar till Baltikum och hotfulla formuleringar om att man nog så småningom skall få andra regeringar i de länderna som kommer att vilja ha ryskt beskydd. I den situationen spelar det en oerhört stor roll för hela Europas framtid hur vi, i de etablerade demokratierna, förmår handskas med den chans, kanske den engångschans -- i alla fall på väldigt lång tid -- som historien nu har gett oss.

Alla europeiska organisationer är naturligtvis viktiga på olika sätt i det här sammanhanget. Europarådet har en oerhört stor betydelse, trots att Europarådet egentligen mera är en diskussionsklubb för kulturella och andra frågor. Europarådet är nämligen den organisation som är det naturliga första steget för de nya demokratierna att bli medlem i, i väntan på att förhållandena har stabiliserats så pass att också det som är det uttalade egentliga målet i samtliga nya demokratier kan uppnås, nämligen att också komma med i EG. EG är naturligtvis den helt dominerande kraften och, som någon talare tidigare sade, själva det centrum kring vilket hela den europeiska integrationsprocessen nu rör sig. Det är EG som har fått i uppdrag av hela världens rika industrinationer i G 24-gruppen att administrera det gemensamma stödet till de nya demokratierna i Östeuropa. Det är EG som står bakom den finansiella institution, den europeiska utvecklingsbanken i London, EBRD, som av allt att döma kommer att spela nyckelrollen i många avseenden när det gäller att sanera ekonomierna i Östeuropa och gradvis skapa förutsättningar för normal marknadsekonomi. Det är EG-länderna som har ingått de hittills mest långtgående samarbetsavtalen med de nya demokratierna i Östeuropa -- Polen, Ungern och Tjeckoslovakien, och fler länder står naturligtvis på kö. Dessa avtal är ju betydligt mer omfattande än de frihandelsavtal mellan dessa länder och EFTA som bl.a. har behandlats i den här kammaren. Det är inte bara fråga om frihandel. Det är också fråga om politiskt samarbete, ekonomiskt och finansiellt stöd och klara hänvisningar till ett kommande medlemskap i den europeiska gemenskapen. I en folkpartimotion till det här riksmötet anspelas uttryckligen på denna EG:s centrala roll för länderna i Östeuropa. Det klargörs som en självklar liberal position att alla demokratier i Europa självfallet måste kunna bli medlemmar i EG, eller den framtida europeiska unionen, den dag ekonomi och demokrati är stabila nog att kunna fungera tillsammans med de etablerade demokratierna i väst. Jag tycker därför att det finns skäl att se med viss oro och skepsis på den typ av signaler som under senare tid har kommit bl.a. från Helmut Kohl. Han tycks en gång för alla vilja dra en kategorisk gräns ungefär vid Polens östgräns. Detta skulle, i alla fall som det tycks ha formulerats, t.o.m. kunna utesluta de baltiska länderna, Rumänien, länder som framträder ur det f.d. Jugoslavien, osv. Jag tror inte att detta i längden är en hållbar attityd, utan den enda hållbara linjen är naturligtvis den som förutsågs redan i Romfördragen, nämligen att alla europeiska demokratier skall kunna vara medlemmar i den kommande europeiska unionen. Naturligtvis kommer, herr talman, den här processen att äga rum även utan ett svenskt medlemskap i EG. Sverige kan givetvis välja att sitta vid sidan av och titta på medan processen fortgår, medan EG-länderna, som den ekonomiska och politiska motorn, steg för steg bidrar till att förena det som klövs 1947--48 i och med maktövertagandena i Östeuropa. Detta vore emellertid inte någon särskilt ärofull attityd, och det skulle också innebära att vi till stor del svek det ansvar vi har som nation gentemot de baltiska länderna och gentemot våra andra grannar i Östersjöområdet -- jag tänker naturligtvis på Polen och det nya Ryssland. Vi kan sitta vid sidan av och låta andra göra hela detta jobb. Vi kan titta på medan historien passerar och låta den historiska möjligheten utnyttjas av andra, medan vi sitter bekvämt tillbakalutade och kommenterar det hela i upphöjd vishet. Det vore fullt möjligt, men det vore inte särskilt ärofullt. Jag menar därför att det helt vid sidan av de fördelar som finns för svensk del i att Sverige är medlem i EG och i den blivande europeiska unionen finns ett mycket starkt argument i att vi också har ett ansvar för återuppbyggandet av det förstörda Europa. Det som under några decennier har kunnat återuppbyggas i väst skall nu också återuppbyggas i öst och byggas ihop med den västra delen av samma kontinent. Vi har i Sverige samma ansvar som man har i Ungern, Polen, Portugal, Holland, Tyskland eller Lettland.

Herr talman! Jag vill gärna börja med att i långa stycken instämma i vad Håkan Holmberg just har sagt. EG har en oerhörd betydelse för fred och för ekonomisk utveckling. Men om man funderar litet vidare kan man undra om det är särskilt praktiskt att slå ihop så enormt många hundra miljoner människor i en beslutande församling, i ett beslutande rum och med alla dessa språk. Det är mycket troligt att vi kommer att finna olika samarbetsformer som blir allt närmare och alltmer förtroendefulla men som ändå gör det möjligt att behålla suveräniteten och fatta besluten i lagom stora församlingar. Jag tror inte att en sak absolut måste växa till och bli allt större bara därför att den fungerar bra i en skala. Håkan Holmberg talade om att vara ärofull. Det är litet farligt, tycker jag, att tala om ära och om ''gloire'' och sådant. Det är jag inte mycket för. Däremot talar jag gärna om ansvar, solidaritet, generositet, öppenhet inför varandra -- men kanske inte att, som Martin Ljung sade en gång, samlas allihop på en plats och ta sats. Jag tycker faktiskt att det är väldigt skönt att vi har god tid på oss innan vi behöver ta ställning till om Sverige skall bli medlem eller inte i den framväxande europeiska unionen. Runt omkring i vårt land diskuterar folk nu EG i studiecirklar och följer med i massmedia, som äntligen har vaknat till en analyserande och stimulerande debatt. Detta är ju ett mycket stort beslut, och hela svenska folket skall fatta beslutet, eftersom folkomröstningen blir avgörande. Folkomröstningen kommer att äga rum tidigast nästa år, och avgörandet kan också komma att skjutas på en oviss framtid, om EG åter går in i en mer inåtvänd period för att jämka samman sina olika åsikter i unions och budgetfrågorna. Då svalnar intresset för att förhandla om nya medlemskap. Då är det också möjligt att EG:s dragningskraft minskar, som under tioårsperioden från mitten av 70-talet och framåt. Näringslivet kommer kanske liksom då att finna att det egentligen fungerar smidigt med det frihandelsavtal vi redan har och med avtal som vi kan komma att sluta därutöver som suverän stat, när det passar bägge parter. Vi behöver alltså inte ännu binda oss för ja eller nej till medlemskap. Vi kan unna oss tid att verkligen undersöka vilka för och nackdelar ett medlemskap ger och vilka problem och möjligheter som finns om vi bestämmer oss för att stå utanför Unionen och behålla Sveriges suveränitet. Göran Lennmarker var inne på att det är mycket viktigt att nej-sidan, de som kanske nu vill kritiskt granska och undersöka vad ett nej i folkomröstningen skulle innebära, verkligen kan lämna alternativ. Om jag har förstått Göran Lennmarker rätt menar han att det är viktigt att nej-sidan då också får resurser för att på ett sakligt sätt analysera de möjligheter och de svårigheter det skulle innebära att inte gå med i EG. Vi kommer ju förhoppningsvis så småningom här i riksdagen att se till att pengar står till förfogande också för sakliga utredningar av vad ett nej till medlemskap i Unionen skulle innebära. Vi har alltså nu tid på oss innan vi behöver säga ja eller nej till medlemskap. Jag är därför bekymrad över att utskottet föreslår riksdagen att redan nu vara kategorisk i sitt ställningstagande. Maastrichtdokumenten har inte varit föremål för en ingående analys och diskussion i utskottet. De är ännu inte översatta till svenska. Ändå anser sig utskottet kunna säga: ''Utskottets sammanfattande bedömning är att resultatet från Europeiska rådets möte i Maastricht och unionsfördraget är förenligt med Sveriges strävanden att bli medlem i EG.'' Så säkra är inte EG:s egna länder. I Danmark folkomröstar man den 2 juni, och i Tyskland finns enligt media en osäkerhet inför unionsfördragets alla bindningar. Jag står helhjärtat bakom riksdagens beslut att godkänna att regeringen inlämnade en ansökan om medlemskap. Jag tycker att Sverige skall förhandla om medlemskap med ett öppet sinne och med respekt för våra grannländer, men jag vill se resultatet av förhandlingarna innan jag tar ställning till medlemskapet. Det hänger också på de villkor EG kan komma att ställa om Maastrichtfördraget är förenligt med Sveriges strävanden att bli medlem eller ej. Förra gången Sverige sökte medlemskap i EG, i början av 70-talet, drog vi så småningom -- i bästa samförstånd med EG, efter vad jag förstår -- tillbaka ansökan, och vi fick i stället frihandelsavtalet, till stor belåtenhet också för näringslivet. Det är viktigt att förhandlingarna förbereds med stort självförtroende från svensk sida och med beslutsamhet att slå vakt om våra värderingar och vår handlingsfrihet också i framtiden. Som utskottet anför: Vi skall trygga en handlingsfrihet att i alla lägen och i former som vi själva väljer kunna utveckla vårt samhälle i politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och varje annat hänseende. Jag kan inte gå med på att som utskottet säga att EG kommer att bestämma över oss antingen Sverige blir medlem eller ej. Eller med utskottets ord: ''Att stå utanför EG skulle innebära att Sverige fick genomföra en anpassning till EG utan att fullt ut kunna delta i utformningen av EG:s politik och lagstiftning.'' Canada vill uppenbarligen inte bli medlem i Amerikas förenta stater. Canada ägnar sig heller inte veterligt åt att anpassa sina lagar till USA:s. Tvärtom skattar man sin suveränitet högt. Man har en egen valuta, en annorlunda välfärdspolitik än supermakten i söder och en mycket strängare alkoholpolitik än t.o.m. Sverige. Det finns faktiskt stora likheter mellan Norden och Canada. Canada är självfallet inte isolerat, varken från USA eller från resten av världen. Vi skulle inte heller bli det om vi valde att stå utanför den europeiska unionen. Sveriges internationella engagemang är välkänt när det gäller både fri handel och andra mellanfolkliga förbindelser. Ekonomerna i Sverige är ingalunda samstämmiga när det gäller medlemskapets ekonomiska välsignelse. De som talar för marknadens tillväxtbefrämjande effekt tycks huvudsakligen lita till den s.k. Ciccinirapporten. Men den har kritiserats mycket hårt, bl.a. av finansdepartementets tjänstemän. Antingen vi är medlemmar eller ej, beror det på våra egna ansträngningar om våra varor är attraktiva för kunderna på kontinenten. Medlemskap i Unionen ger oss inte självklart konkurrensfördelar. Att stå utanför Unionen ger oss heller inte självklart konkurrensfördelar. Det beror på oss själva och på vad vi väljer att göra här om vi lyckas eller inte. EG och EFTA är varandras viktigaste handelspartner. EFTA-länderna är rikare än EG länderna. Vi samarbetar på många olika sätt, och vi rör oss fritt hos varandra. Vi är redan med och påverkar i många grupper i EG. Det ökade inflytande vi skulle få om Sverige blev medlem i EG måste vägas mot tvånget att lyda de förordningar och direktiv som EG beslutar om, även om vi motsatt oss dem. Herr talman! Mänsklighetens stora uppgift är att bygga en rimligare värld, där rika länder slutar förtrycka fattiga, där varje del är ett centrum som samarbetar med alla andra utan under och överordning. Sveriges röst som talesman för de förtryckta är inte utan betydelse. Nord--sydmotsättningarna måste lösas på ett fredligt sätt. Mänskligheten måste nu också anta den glädjefulla utmaningen att ställa om sättet att producera, så att vi slutar förorena och utarma naturen och i stället kan bygga en blomstrande jord med ett myller av liv. Näringsliv och samhälle har länge samarbetat förtroendefullt i Sverige. Jag tror att det är vår bästa väg att möta den utmaningen. För att det skall vara möjligt kan det vara nödvändigt att vi själva kan bestämma över våra lagar, också t.ex. konkurrenslagarna. Blir det möjligt för oss om Sverige är medlem i Europeiska unionen? Svaret kommer att stå klart för alla när förhandlingarna om avtal är avslutade.

Herr talman! Vi är, Håkan Holmberg, helt överens; jag minns också mycket väl att Håkan Holmberg talade om ansvaret. Vi har ett gemensamt ansvar, som Sverige ingalunda skall dra sig undan. Men sedan är frågan hur man bäst lever upp till detta ansvar. Jag har inte tagit ställning -- jag vet inte om jag kommer att rösta ja eller nej till ett avtal, men jag är just nu mycket kritisk. Jag tycker att det hittills verkar som om alltför många sluter sig samman i en enda beslutsorganisation och att det kan vara ganska improduktivt, kontraproduktivt, med massor av olika språk. Vi är säkerligen också överens om att vi bör hjälpas åt och bygga ut de relationer som redan finns -- framför allt måste det bli mycket intimare relationer österut. Men hur det skall ske återstår att se. Vi har tid på oss att diskutera detta när vi sett vad resultaten blir av Maasstrichttraktaten. Canada är naturligtvis inte någon parallell till Sverige eller till Norden, men jag tycker inte att man behöver se så snävt på det. Det är inte fråga om att exakt kopiera den kanadensiska modellen. Detta är ändå en bild som visar att vi kanske har stirrat oss blinda -- antingen är man med eller också är man utanför, dvs. utanför i den meningen att man har isolerat sig och lämnat platsen där allting sker. Supermakten USA har naturligtvis en enorm betydelse för världen, men ändå har Canada, såvitt jag förstår, inte någon önskan att ansluta sig till USA. Med det samarbete som vi i Norden har byggt upp mellan fria stater skulle vi kunna få en samarbetsorganisation av likasinnade stater, som också kan ha samarbete med EG. Vi har ju identiskt lika frihandelsavtal osv. Det finns alltså många olika former att bygga ett fortsatt samarbete med EG och Europa på. Ingen av oss vill sluta att samarbeta med EG, utan det är formerna för det samarbetet som vi skall diskutera. Som jag sade har vi tid på oss. Vi kan lugnt och stilla avvakta. Jag tror att det är bra att några ser på fördelarna och talar mest för dessa, men några måste också tala för nackdelarna med ett medlemskap och om möjligheterna att bygga upp någonting mycket bra utanför. Även de argumenten måste man finna, för att vi skall ha väl underbyggda alternativ att välja mellan.
Herr talman! EG är inte en centralstyrd och centraliserad apparat, där allting dikteras i Bryssel och sedan skall fullföljas in i detalj, från Köpenhamns förorter till Kretas landsbygd, något som Birgitta Hambraeus tycks tro. I själva verket bygger EG på motsatta principer: decentralisering, subsidiaritet och samarbete mellan i grunden suveräna stater. Jag hyser därför ett ganska gott hopp om att så småningom kunna övertyga Birgitta Hambraeus om att hon skall rösta ja i folkomröstningen. Hon sade att hon ännu inte har tagit ställning, och eftersom argumenten är ganska entydiga har jag mycket goda förhoppningar på den punkten.

Herr talman! Europa är inte bara Västeuropa, även om man ibland kan förledas tro det av den debatt om EG som förs. EG borde -- och här delar jag den uppfattning som Håkan Holmberg gett uttryck för -- också vara ett organ för strävandena mot en allsidig utveckling och ett samarbete mellan samtliga länder i Europa. Men det förefaller vara mycket ovisst när detta mål kan uppnås. Göran Lennmarker sade att det inte finns några andra strukturer av betydelse för det europeiska samarbetet än EG. Jag tycker att han underskattar de organ som finns. ESK har genom sin breda anslutning och inriktning blivit ett mycket viktigt organ för en framtida alleuropeisk freds och säkerhetsordning. Europarådet, som har en mycket större omfattning, spelar också en viktig roll, främst i fråga om mänskliga rättigheter, och kan framdeles bli en sammanslutning för betydligt fler av Europas länder. Målet för Europapolitiken bör -- utöver en kollektiv freds och säkerhetspolitik -- vara öppenhet mot omvärlden, generös biståndspolitik genom stark solidaritet med tredje världen och fördjupad demokrati på alla samhällsområden -- också inom EG. Där tycker jag att man på moderat håll i dag har underskattat behovet av reformer. Det krävs också starka miljöhänsyn, reell regional balans, aktiv arbetmarknadspolitik för full sysselsättning, en klar social dimension, jämställdhet mellan män och kvinnor, en generös och solidarisk invandraroch flyktingpolitik och en human kriminalpolitik, samtidigt som det behövs en effektiv brottsbekämpning. Här kan vi få ett exempel på hur intressena kan kollidera. Europarådet å ena sidan värnar om en human kriminalpolitik med höga rättssäkerhetskrav, medan EG å andra sidan förefaller ta som sin uppgift att svara för en effektiv brottsbekämpning när det gäller terrorism, narkotikabrott, m.m. Här gäller det verkligen att åstadkomma en samordning och en balans, så att det inte blir en konkurrens mellan motstridiga intressen. Det gäller att slå vakt om de sociala, ekonomiska och rättsliga framsteg som har uppnåtts i vårt land. Det betyder bl.a. att vi måste värja oss mot en nedrustning av det sociala skyddsnätet. Det betyder att vi inte kan godta en Europapolitik som bygger på en fästning i Europa med ökade klyftor mellan fattiga och rika länder. Det gäller att med konsekvens och kraft hävda dessa intressen i förhandlingarna med EG. Här krävs inte bara formell förhandlingsskicklighet utan också stark och konsekvent vilja, bestämd hållning och målsättning för att tillfredsställande resultat skall uppnås. Det gäller åtminstone att skapa klarhet om villkoren för ett medlemskap i EG. Detta är ett intresse både för motståndare och anhängare. Det är genom vår ansökan om medlemskap i EG som förutsättningarna för medlemskap kan klarläggas och prövas. Svenska folket kan således bättre göra ett slutgiltigt ställningstagandet efter det att förhandlingsresultat och förutsättningar för medlemskap har presenterats. Skulle ett tillfredsställande förhandlingsresultat inte kunna uppnås enligt de riktlinjer som jag berört och som finns i en motion som jag och Ulla-Britt Åbark har framlagt, är det inte möjligt att få en bred uppslutning kring vår Europapolitik. I det här sammanhanget vill jag på Ulla-Britt Åbarks dödsdag uttrycka min högaktning för hennes stora insatser här i riksdagen. Om förhandlingsresultatet blir så dåligt kan en stark splittring bli följden. Det är något som jag icke önskar. Jag önskar tvärtom att de förutsättningar som jag har pläderat för i allt väsentligt skall kunna bli tillgodosedda. För mig och många andra som stött en ansökan om medlemskap, kan det i en situation med stark splittring och dåligt förhandlingsresultat inte finnas någon annan utväg än att rösta nej. Vid folkomröstningen kan det endast bli fråga om två alternativ: ja eller nej till Jag anser att alternativen kan utformas slutgiltigt först när regeringen har presenterat och redovisat tillräcklig information om förhandlingsresultatet. Ett annat problem är att det finns många oklarheter i EG:s ståndpunkter och utveckling. Förändringar har skett tid efter annan. Till detta kommer att oenighet råder inom EG om åtskilliga vitala frågor, bl.a. när det gäller utrikes och säkerhetspolitik samt migrations och flyktingpolitik. Detta gäller även frågor som t.ex. rör kriminalpolitik. När det gäller säkerhets och försvarspolitiken är det viktigt -- vilket vi har varit inne på tidigare i dag -- att principen om koncensus skall upprätthållas. Efter att ha lyssnat till debatten i dag liksom till tidigare debatter, kan jag inte komma ifrån intrycket att man framför allt från moderat håll vill använda EG-anpassning och EG-medlemskap som skäl för att genomföra ett nyliberalt systemskifte i Sverige och gradvis förändra den svenska sociala välfärdsmodellen och det svenska folkhemsbygget. Med hänsyn till den hållningen till EG och till de konservativa och nyliberala krafternas verksamhet och aktivitet inom gemenskapen, är risken betydande att förhandlingsresultatet sammantaget blir otillfredsställande. Jag för min del vill på allt sätt verka för att motsatsen blir fallet.

Herr talman! Göran Lennmarker höll sitt anförande på ett sympatiskt sätt, men jag reagerade för att jag tyckte att han underskattade andra europeiska organ och den betydelse de har. Jag tyckte att han gjorde det på ett sådant sätt att det blev fråga om en överskattning av EG:s roll i sammanhanget. Nu vill Göran Lennmarker balansera detta något, vilket jag i och för sig tycker är bra. Det är viktigt att -- det vill jag ytterligare markera -- EG inte får bli ett organ som kan uppfattas som ett organ för ett begränsat antal länder, nämligen de välbeställda länderna i Västeuropa. EG måste sträva efter att bli ett allsidigt organ, förhoppningsvis för alla Europas länder. Som jag ser det är det en viktig fråga. Göran Lennmarker tar på nytt upp frågan om arbetslösheten. Det råder inga delade meningar om betydelsen av en marknadsekonomi. Men det bör vara en social marknadsekonomi, en marknadsekonomi med sociala förtecken. En marknadsekonomi som får verka ohämmat kan leda till mycket dåliga resultat ur arbetslöshetssynpunkt. De länder som har gått i främsta ledet för detta kan inte uppvisa de bästa resultaten när det gäller bekämpningen av arbetslösheten.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

Herr talman! När det gäller bekämpandet av arbetslösheten tycker jag inte alls att man skall dölja den arbetslöshet som kan finnas i Frankrike, Spanien eller något annat land med en socialdemokratisk regering. Den avgörande frågan är att varje land måste bedömas efter sina förutsättningar. Jag vill bestämt påstå att det inte räcker att man bara talar om marknadsekonomi och de fria marknadskrafterna och att man sätter sin huvudsakliga tillit till detta. Det fordras dessutom en aktiv arbetsmarknadspolitik av det slag som vi har pläderat för i den socialdemokratiska motionen och även i en reservation. Jag kan inte förstå varför Göran Lennmarker inte kan erkänna att det finns ett starkt behov av att man bedriver en kompletterande politik och att den marknadsekonomiska politiken skall ha en social dimension.

Herr talman! Vi har inte olika meningar om behovet av kraftfulla insatser när det gäller att reparera ekonomin i Öst och Centraleuropa. Efter att ha gjort åtskilliga besök i Ryssland och i de flesta andra öst och centraleuropeiska länderna, kan jag bara konstatera att de insatser som görs, inkl. de insatser som EG gör, i förhållande till behoven är mycket små. Det är tyvärr på det sättet att den ljusning som man hoppas på ligger ganska långt bort. Dessa länder förtärs nu, inte bara av att det sker en övergång till ett annat ekonomiskt system för vilket mognadsgraden är svag utan dessutom av en mycket omfattande ekonomisk brottslighet och av ett ekonomiskt kaos som är allvarligt. Det betyder att det fordras insatser av en helt annan dimension än de insatser som hitintills kommit i fråga. Tyvärr tror jag att just denna utveckling kommer att utgöra en stark negativ faktor när det gäller att dessa länder inom överskådlig tid skall accepteras av de rika länderna.

Herr talman! Från ja-sidan har maj ju anledning att vara något självkritisk inför opinionssiffrornas utveckling. Låt mig med två synpunkter komplettera det som För det första tycker jag nog att svensk EG bevakning och EG-debatt har varit alltför fixerad vid den s.k. tidtabellen för vår EG-politik. I själva verket borde man ha ägnat mer tid åt att syssla med innehållet i politiken. Att det har blivit på det sättet tror jag beror på att diplomaters och andra beslutsfattares världsbild lätt domineras av vad som hände på förra veckans möte samtidigt som de sitter och förebereder nästa veckas möte på någon annan plats. Denna värlsdbild kan lätt förstärkas när journalister som är relativt dåligt pålästa i sakfrågorna träffar dessa personer och lätt faller tillbaka på den fråga som de alltid kan ställa om de inte vet något om EG-debatten, nämligen: Hur går det med tidtabellen? På detta sätt blir det en som svarar och en som frågar och som på något sätt är överens om vad det är som är viktigt, men som i själva verket är ganska oviktigt i ett större perspektiv. För debattens skull skulle jag därför gärna vilja se ett ''startförbud'' för dessa evinnerliga resonemang om tidtabellen och att vederbörande sysslar mer med politikens innehåll. Det tror jag dessutom skulle gynna ja-sidan. För det andra förefaller det ibland som om ja-sidan är fixerad vid Bryssel och andra europeiska huvudstäder, som om dessa huvudstäder vore de viktigaste platserna för att vinna svenskt medlemskap. De är naturligtvis viktiga. Det krävs som bekant två för att dansa tango. Men långt viktigare är ändå att vinna bifall för det svenska medlemskapet på platser som Ystad, Tyringe, Kiruna. Just nu förefaller det att finnas ett mycket väl utarbetat ansvar för att i utlandet åstadkomma ett ja till Sverige, medan en mindre grupp av oss tydligen skall ta hand om hemlandet. Här finns det, som jag ser det, en viss obalans i bl.a. regeringens insatser. Nåväl, för att leva som jag lär skall jag nu gå över till innehållet. En fråga som brukar uppstå är: Kan vi inte vänta och se? Varför måste vi fatta detta beslut nu? Låt oss vänta 10--20 år, så att vi får se hur Europa utvecklas. Detta tror jag är olyckligt av två skäl. Det första är att vi lever i en formativ period, som jag skulle vilja uttrycka det, nämligen att väldigt mycket håller på att stöpas om och att det är väldigt viktigt att Sverige är med och ändrar och påverkar efter måttet av sin förmåga tillsammans med de andra nordiska länderna. Det andra är att vänta och se. Om man ändå tror att Sverige i slutänden, om 10--20 år nog ändå kommer att gå med, avhänder man sig möjligheten att ha inflytande över kanske 20 års beslut. Detta är till klar nackdel när man väl har beslutat sig för att gå med. Just detta att vi lever i en formativ period är något som nej-sägarna alltid lyckas undgå att observera. Det hänger samman med att de undviker frågan om hur svenska och nordiska intressen bäst skall kunna tillvaratas under denna period. Det andra som jag skulle vilja säga är att faran för Sverige inte ligger i en EG-anpassning, vilket man ibland får intrycket av. Den stora faran ligger i stället i den mycket större anpassning, i kapitalistisk riktning, av Sverige som skulle krävas av Sverige och svenskarna om vi skulle ställa oss utanför EG och Europeiska unionen. Den som är angelägen om en framtida valfrihet beträffande välfärdssystemets utformning, skattesatserna, storleken på den offentliga sektorn osv. skall alltså arbeta för ett snabbt svenskt medlemskap. Ett utanförstående däremot skulle innebära att möjligheterna i alla dessa avseenden snävades in. Om Sverige står utanför EG kommer svenska skatter i ett längre perspektiv -- jag avser då inte de 30--35 miljarderna fram till 1995 -- sannolikt att behöva sänkas mera vid utanförskap än vid medlemskap. Det gäller särskilt de skatter som belastar avkastningen på investerat kapital. Dessa skattesänkningar skulle bli nödvändiga led i de svenska strävandena att genom en allmänt sett mera ''kapitalistisk'' politik säkerställa att svenska och utländska företag, trots utanförskapet, investerar på svensk botten så att säga. I den globala ekonomin skulle Sverige komma att konkurrera i samma klass som länder som USA och Det helt avgörande för ett lands generella välfärdssystem är landets ekonomiska bas. Om Sveriges ekonomiska bas skulle stagnera eller krympa, skulle inte vårdsökande svenskar eller pensionerade svenskar vara behjälpta av höga skatter, intjänade pensionspoäng eller ett utanförskap. Det som då behövs är en ekonomi som är så stark att väsentliga resurser antingen har kunnat sparas eller kan avdelas till stöd för bl.a. anhängarna -- så många sådana finns knappast här i dag -- om de verkligen är beredda att ta ansvar för de lägre löner och de mindre pensioner som ett utanförskap innebär samt för företag med sämre löner och en sämre skattebetalningsförmåga. Ett nej innebär därmed också sämre förutsättningar för en stark offentlig sektor, där bl.a. kvinnorna är överrepresenterade. Och slutligen skulle ett nej innebära högre matpriser i Sverige. För en ekonom är det ett något kuriöst inslag i EG debatten att detta med de ekonomiska faktorerna drivs så hårt av nejsidan. Jag tror att det hänger samman med följande. Jag kan som ekonom konstatera att det finns en lång rad fördelar med ett svenskt medlemskap. Men även om de ekonomiska vinsterna kanske inte var så stora, skulle jag ändå kunna argumentera för dem. Jag argumenterar också för ett svenskt medlemskap, därför att jag ser att samarbetet och den ekonomiska integrationen har ett egenvärde. Detta egenvärde har nejsägarna inte observerat. Åtminstone har de svårt att smälta det här. Därför tror man sig kunna lösa EG-frågan för Sveriges del genom att försöka bevisa att vi i vårt land kan undgå handelspolitisk och annan ekonomisk diskriminering om vi står utanför EG. När gamla socialistiska vänsteryttrar och andra börjar uppträda med anspråk på att vara bättre skickade än företagen själva att bedöma svenska företags behov av ekonomisk och handelspolitisk integration blir det hela litet konstigt. Som bekant är t.ex. både SAF och Industriförbundet för medlemskap utifrån sina speciella särintressen. Så några ord om en annan synpunkt som jag vill peka på. Det gäller alltså samarbetet, som har ett egenvärde. Därför skall man inte tro att det går att ''lösa'' EG-frågan för Sveriges del bara genom att demonstrera att alla ekonomiska vinster kan uppnås ändå. Det går inte. Om det är något som vi har lärt av den här väldigt utdragna EES förhandlingen är det att en sådan här uppläggning som bygger på tanken att man skall plocka russinen ur kakan inte accepteras av ett antal europeiska länder. Samarbetets gränser och innebörden av ett medlemskap definieras av dessa länder, som är de mest skeptiska länderna -- inte av Sveriges riksdag. Och medlemskap definieras ju bl.a. som innehav av vissa rättigheter som inte tillkommer utomstående. Det är viktigt att lägga märke till detta. Vilka är då alternativen? Som Mats Hellström tidigare har påpekat är det väldigt tyst och tomt i det avseendet. Alternativet är inte status quo, utan alternativet är -- vilket jag redan pekat på -- bl.a. en starkare kapitalistisk anpassning vid ett utanförskap. Ett alternativ som man ofta får sig till livs när man är ute och talar är att vi skall ha ett utvidgat frihandelsavtal. Med vad är detta avtal utvidgat? Jag hävdar att detta alternativ är en bluff. Vad skall man alltså utvidga avtalet med? Vi har ju ett frihandelsavtal när det gäller industrivaror. Skall frihandelsavtalet utvidgas med en frihandel med EG i fråga om jordbruksprodukter? Skall vi alltså delta i EG:s jordbrukspolitik utan att ha något inflytande på den? Det skulle då bli fråga om en av de minst attraktiva delarna av EG-medlemskapet, jordbrukspolitiken. Men vi skulle inte ha något inflytande över denna jordbrukspolitik genom att vara med här. Dessutom vet vi sedan tidigare att EG inte släpper in utanförstående länder som inte är medlemmar på det jordbrukspolitiska området. Det här alternativet är alltså både dåligt från svensk synpunkt och oacceptabelt från EG:s synpunkt. Då kan man kanske säga: Ja, men vi utvidgar det här frihandelsavtalet med tjänstehandel avseende transporttjänster, försäkringstjänster och banktjänster. Men då är man inne i EES-avtalet, och det avvisas ju. Alternativet med ett utvidgat frihandelsavtal finns alltså inte. Det är en bluff. Det nordiska alternativet fanns kanske för 10--20 år sedan. Men nu är Danmark med i EG. Finland har ansökt om medlemskap. Norge är på väg att ansöka om medlemskap. Således är det här inte heller något alternativ. För en gammal kommunist hade det kanske funnits ett alternativ i och med den östeuropeiska visionen. Men även detta alternativ har vittrat bort. Vad som återstår är så att säga ett evigt EES-avtal som innebär att Norden spricker och kommer att bestå av två tre delar. EES-avtalet innebär dock en väsentligt sämre suverän ställning för Sverige än vad ett medlemskap skulle innebära. Genom ett sådant avtal tar vi nämligen på oss medlemskapets skyldigheter på en mängd områden, men inte dess rättigheter. Jag vill särskilt peka på att oenigheten vid beslutsfattandet kan leda till att berörda delar av avtalet upphävs, vilket inte kan ske om Sverige är medlem. EES-avtalet är därför ett obalanserat och ett i längden ganska outhärdligt avtal. Herr talman! Den avgörande fråga som skall ställas till svenska folket gäller inte en jämförelse mellan Sverige av i dag och Sverige, låt oss säga, år 2010 inom EG. I stället handlar det om en jämförelse mellan Sverige år 2010 utanför EG och Sverige år 2010 i EG. Vad är tryggast för Sverige och svenskarna? Till skillnad från vad som sades här tidigare hyser jag inget som helst tvivel på den punkten. Det tryggaste och det för freden säkraste alternativet är nämligen ett svenskt medlemskap.
Herr talman! De personer som är så säkra, som exakt vet vad som är bäst för oss svenskar år 2010, gör mig på något sätt förundrad. Som det har framgått av debatten är jag skeptisk nu till ett medlemskap. Men jag vill ingalunda bara passivt avvakta. Som jag sade i mitt huvudanförande har Sveriges riksdag gett regeringen klarsignal att lämna in en ansökan om medlemskap. Jag anser att vi, så fort medlemsländerna är beredda, skall sätta i gång med förhandlingar om ett medlemskap. Vi skall alltså försöka föra fram alla våra tankar här för att få reda på om vi kan få till stånd ett avtal och hur ett sådant ser ut. Därefter är det dags att ta ställning. Egentligen är det hela ganska enkelt. Ingen av oss vet ju om vi får till stånd ett avtal, och ingen av oss vet hur ett eventuellt avtal ser ut. Är det inte ganska rimligt att binda sig först när man verkligen är säker och vet hur avtalet ser ut? Vidare är det väldigt viktigt för debatten att de som verkligen tror att ett medlemskap är det riktiga för fram allt som talar för ett sådant. Vi som är skeptiska och som vill ställa frågor som visar hur skeptiska vi är måste få föra fram våra argument. Det gäller att verkligen belysa förhållandena. Det går ju inte att ta ställning till ett sådant här avtal så att säga rakt upp och ner, utan vi måste följa utvecklingen i Europa under tiden, så att vi allteftersom kan bilda oss en uppfattning. Annars blir det alltför svårt. Jag skulle gärna vilja att Carl B. Hamilton som ekonom berättar litet om Cecchinirapporten, vilken har blivit väldigt kritiserad. Såvitt jag förstår är det den rapporten som är det huvudsakliga teoretiska ekonomiska underlaget för detta med att den inre marknaden skulle ge en så stor tillväxt. Rapporten lär, som sagt, vila på mycket lösa antaganden -- antaganden som kan ifrågasättas. Har Carl B. Hamilton några andra rapporter som visar hur oerhört mycket bättre vår ekonomi blir? Såvitt jag förstår är många svenska ekonomer ganska skeptiska. Men här är Carl B. Hamilton verkligen specialist. Samarbete har ett egenvärde, sades det. Ja, jag håller helt med om det. Sverige samarbetar nu med EG liksom med hela världen. Men vi samarbetar mycket intimare med EG-länderna än vi gör med flertalet andra länder -- möjligtvis, förstås, med undantag av EFTA. Det är inte fråga om att plocka russin. EG ger oss naturligtvis inga fördelar som EG-länderna själva inte känner att de får. Det är fråga om ömsesidiga avtal. Det alternativ som jag tycker verkar vara vettigt -- ja, det är inget alternativ, för det är medlemskapet som egentligen är ett alternativ till nuläget -- är att vi fortsätter med olika förhandlingar, med olika avtal. Det gäller t.ex. civil luftfart. Det är ett typiskt exempel på tjänsteavtal som vi antog i höstas. Det gäller att fortsätta med de förhandlingar om avtal som är ömsesidigt bra -- dvs. som är bra för både EG och Sverige -- och med frihandelsavtalet. Det skall Sverige göra som en fri, suverän, nation som samarbetar utan att binda sig för att ta över en mängd lagar som inte gillas från svensk sida men som följer med om vi blir överkörda i en beslutande församling. Det här tål verkligen att tänka på, och det tål att diskuteras lugnt och sansat.
Herr talman! Jag menar att man väl kan sträva efter avtal. Egentligen är det inte så oklart vad det här avtalet kommer att innebära. Vi skall ha samma rättigheter och skyldigheter som de länder har som redan är med i EG. Vad som kommer i slutänden är i den meningen är det ganska klart. Avtalet och förhandligen gäller vissa speciella frågor. Det handlar t.ex. om Norrlandsstödet till jordbruket och andra frågor av den typen. Naturligtvis är det här väldigt viktigt för dem som skall ha lantbruk i Norrland. Men för Sverige som nation tror jag inte att det blir så stora svårigheter. Jag tror inte att det egentligen blir särskilt stora överraskningar i själva förhandlingsprocessen. Jag tycker också att det är alldeles utmärkt att vi har två år på oss. Jag tycker att den här frågan skall diskuteras igenom. Jag tror att det är mycket viktigt för den framtida legitimiteten i politiken. Cecchinirapporten har blivit mycket kritiserad. Jag brukar faktiskt inte använda den, för jag tror att man gör det för lätt för sig i vissa avseenden. Dessutom finns det andra aspekter av denna rapport som visar att den faktiskt underskattar de framtida ekonomiska vinsterna. Nettot tror jag alltså på längre sikt blir att man underskattar den tillväxt och det ekonomiska välstånd som integrationen medför, medan man däremot på kort sikt överskattar den. En annan klar ekonomisk vinst som man bortser ifrån, som över huvud taget inte kommer in i de här rapporterna, Cecchini och andra, är vinsten av ett svenskt medlemskap i den europeiska monetära unionen. Den är väsentlig. Birgitta Hambraeus talar om ömsesidiga avtal. Hon bortser från att det även är fråga om politik och inflytande över de avtal som vi skall leva efter. Det är en sådan asymmetri i förhandlingsstyrkan. Jag har mycket svårt att tro att vi får göra annat än att ansluta oss till den uppläggning av luftfarten som EG-länderna sins emellan har förhandlat fram. Vi kan säkert få en lång rad hängavtal på olika områden, men jag tycker inte att det är tillfredsställande.
Herr talman! Frågan var hur besluten fattas i EG. Jag vågar påstå att vi i förvånansvärt hög grad redan är med vid de bord där besluten fattas. Låt mig nämna några exempel. Industriförbunden och arbetsgivareföreningarna har i Europa ett samarbetsorgan som heter UNCE. Där är Sverige fullvärdig medlem. Det är en mycket viktig lobbyorganisation och ett remissorgan när EG-kommissionen kommer med sina förslag. Sverige får alltså vara med där. Europafacket var vi med och startade. Arne Geijer står t.o.m. staty i Bryssel. Där är vi också fullvärdiga medlemmar och får vara med och yttra oss. Vi är med i standardiseringskommissionen, som ser till att samma normer skall gälla för varor, vilket underlättar handeln. Vi är med i en mängd lobbyorganisationer, osv. Känner man till hur beslutsprocessen går till i EG, inser man att Sverige finns med i det förberedande arbetet, då de verkliga besluten utformas. Naturligtvis är Sverige inte med i någon dominerande ställning, men det kanske inte vore rimligt heller. Vi är faktiskt bara åtta miljoner människor. Dessutom finns vi med i en mängd ideella organisationer där nere. T.o.m. kvinnornas fredsorganisation, en kyrklig fredsorganisation och statens ungdomsråd har människor i de kommittéer som arbetar i EG:s forum. Våra studenter får studera. ERASMUS-avtalet börjar gälla i höst. Våra företag har forskningssamarbete i COMETT. Vi får en passunion, om vi önskar, den 1 januari 1993, alldeles oberoende av EES och oberoende av medlemskap. Vi är med och samarbetar, vi är med och utformar, men finessen är att vi inte tvingas att anta de lagar som vi kanske inte önskar anta. Är vi med i unionen måste vi anta alla lagar som man beslutar om. Har vi inte, genom våra byråkrater i de kommittéer som vi får tillhöra om vi är medlemmar -- kommittéologin får tjänstemännen vara med i -- och genom den minister vi har, som får vara med i själva den beslutande församlingen men som självfallet inte kan diktera någonting, lyckats påverka utan man beslutar saker som är direkt emot vår önskan, emot det som vi tycker är rimligt och bra, tvingas vi ändå lyda det. Det är det som är finessen med att vara suverän stat, att man inte tvingas att lyda beslut som fattas i en församling som man inte kan påverka, som man inte kan utkräva något ansvar av genom demokratiska val.

Herr talman! Vi säger nej till EU och därmed till EG. Fördraget om Europaunionen är ett monster, som inte har någonting att göra med ett ekonomiskt starkt, enat demokratiskt Europa. Den europeiska centralbanken tonar fram som en envåldshärskare i ett Europa där de nationella parlamenten inte längre har någon roll att spela. Den nödvändiga integrationen med Östeuropa förs över huvud taget inte på tal. Alltför länge har innebörden av fördraget, som undertecknades i Maastricht, underskattats av två skäl. För det första offentliggjordes fördragstexten först för några veckor sedan. Till den allmänhet som då fick del av den hör också ledamöterna i de olika nationella parlamenten, som på intet vis deltog i utarbetandet av fördraget, och som inte heller i framtiden har någon roll att spela i den europeiska unionen. För det andra var misstänksamheten mot fördraget inte så stor, eftersom behovet av en starkare ekonomisk och politisk sammanhållning på den europeiska kontinenten är allmänt känt. Europa måste kunna hävda sig mot det ekonomiskt kollapsande USA, som bedriver ett allt aggressivare handelskrig mot sina konkurrenter. Men en grundligare läsning av fördragstexten, 17 protokoll och 33 deklarationer, får håren att resa sig även på den varmaste anhängare av Europatanken. EG:s stats och regeringschefer har undertecknat ett monster. De nationella regeringarna och parlamenten ger inte, som det ofta heter ''upp enskilda befogenheter'', de förlorar all kontroll över de faktorer som bestämmer det egna landets ekonomiska framtid: valuta-, kredit-, handels och budgetpolitiken. Även stads och regionplaneringen, användningen av vattentillgångarna och energipolitiken skall ligga i händerna på EG-byråkratin . I praktiken slipper ingen del av det ekonomiska och sociala livet undan bestämmelserna i fördraget. Den övernationella maktstrukturens kontroll över de viktigaste ekonomiska parametrarna är total, och alla vet i hur hög grad ekonomin är bestämmande för ett lands framtid. Att säga att länderna får ''göra avkall på sin suveränitet'' är att uttrycka det alldeles för milt. Att beskylla den redan beslutade maktstrukturen inom EG för att ''brista i demokratin'' är inte heller det tillräckligt. Det enda folkvalda organet är Europaparlamentet. Enligt Maastrichtfördraget har det inte mycket att säga till om. Det har t.ex. ingen möjlighet att väcka misstroendevotum mot EG-kommissionen. Dess roll inskränker sig till att då och då rådfrågas, yttra sig i olika frågor och lyssna på klagomål från befolkningen; ungefär som parlamentet under en feodal regim. Den enda uppgiften som blir kvar till de enskilda parlamenten är att anpassa den nationella lagstiftningen till Maastrichtfördraget. Om de inte gör det, bryter de mot fördraget. Då hotas landet att fråntas sin rösträtt som EG medlem och kan t.o.m. bestraffas av EG Herr talman! Med anledning av det anförda kommer det liberala partiets företrädare i kammaren att stödja meningsyttringen av

Herr talman! Jag har en fråga till Sten Söderberg. Gick han inte möjligen till val på ett ja till detta hårresande monster?

Herr talman! Jag är rädd för att man på ja-sidan, som inte har så bra argument, vill ha mycket populära argument i närmast demagogisk form. Det finns en redovisning, som jag berättade, i enkel form, dessutom gratis, från regeringssidan. Jag är inte tilltalad av tanken att regeringen nu skall lägga beslag på mycket av de pengar som vi så småningom får ta ställning till med anledning av kompletteringspropositionen. Där är det väldigt viktigt att folkrörelserna, också de som vill kritiskt granska problem och möjligheter med medlemskap i Europaunionen, får resurser. Resurserna finns i allra högsta grad på ja-sidan. Det var också otrolig propaganda kring besluten om att börja förhandla om EES-avtalet och om att söka medlemskap. Då var det helsidesannonser från penningstarka intressen. Det är väl inte den sortens information som man eftersträvar. Det måste vara en saklig debatt, där fördelarna verkligen belyses. Låt mig få säga en sak, som jag tycker att vi allvarligt borde överväga. Det är den lilla nationens möjlighet att försvara sin valuta. Det ser jag som ett stort problem. Vi inser att vår valuta kan hotas om det finns en misstro mot vårt näringsliv. Då skulle man inom en union kunna trygga sin valuta. Det kan vara en fördel. Jag skulle vilja diskutera detta sakligt. Varför kan vi inte en sådan sakdebatt? Här kastas det plötsligt bara fram att det är väldigt viktigt med försvarsgemenskap. Det är verkligen någonting som inte kan diskuteras så här kortfattat. Det är oerhört kontroversiellt dessutom. Det var faktiskt med förbehåll för neutralitetspolitik som vi ansökte om medlemskap. Sedan hoppas jag att vi kan slippa oerhört känsloladdade ord som att vi blir utanför gemenskapen osv. Jag har i mitt anförande berättat hur vi redan nu har samarbete med EG liksom med de andra länderna i Europa. Att den här sortens känsloladdade uttryck används gör mig oerhört misstänksam. Fler och fler människor blir det, för det verkar som att man egentligen inte har några goda argument för medlemskapet. Jag har inte hört de goda argumenten, annat än att ''vi lämnas ute i kylan'' och ''vi skall vara med och påverka''. Men vi vet att vi har väldigt begränsade möjligheter.
Herr talman! Mitt inlägg avsåg information. Det har tydligen inte gått ut tillräckligt klart till svenska folket vad EG innebär. Då tycker jag att det är viktigt att man för ut information på ett enkelt och lättfattligt sätt. Beträffande innehållet i EG kan vi tala länge om. Det finns mängder med frågor som vi kan diskutera -- försvar, ecun osv. Birgitta Hambraeus var inne på valutafrågan, och Carl B. Hamilton har talat mycket om EG:s innehåll tidigare. Men det är inte det som jag har talat om, utan om vikten av en klar och lättfattlig information till svenska folket. Jag tycker att den inte har gått fram ännu så länge. Jag tror att det dess värre mycket beror på okunskap. Det är därför man är rädd för att gå in i Jag anser alltså att det är väldigt viktigt att pengarna används på ett riktigt sätt. Jag tror att en lättfattlig information hem till svenska folket, i brevlådan, är det enklaste sättet att ge information. Men det skall var lättbegripligt. Alla dessa avtal som vi nu håller på med innebär en väldigt lång process. Jag tror att man måste ta fram de viktigaste punkterna och informera om vad EG innebär, vad det har för fördelar för var och en som svensk medborgare att vi går in i EG.

Herr talman! Peeter Luksep har på ett föredömligt sätt påpekat att det mesta av det som betänkandet handlar om tidigare har diskuterats här i kammaren. Och eftersom Östersjörådet har inrättats finns det goda skäl att vara kortfattad. Det här handlar om olika nätverk som har större betydelse utanför den här salen än inne i den. Dessa nätverk finns såväl politiskt inom Östersjöområdet som kring handelskamrar, fackliga organisationer, kulturarbetare m.m. Om detta har det mesta sagts. Därför vill jag bara tala om en kanske tråkig nyhet för denna kammare. I går och i förrgår diskuterades vid EFTA-mötet i Reykjavik det faktum att vi i EFTA-länderna icke har lyckats att åstadkomma ett frihandelsavtal med Östersjöstaten Polen. Till skillnad från EG har inte EFTA kunnat få till stånd ett avtal med Polen och Ungern. Av detta skäl diskrimineras svenska företag på de ungerska och polska marknaderna sedan den 1 april. Under EFTA-mötet riktade vi och EFTA:s nuvarande ordförande i parlamentarikermötet kritik mot de två länder -- Österrike och Schweiz -- som uppenbarligen är tillskrivna därför att de på grund av sina jordbruksintressen förhalar den förhandling som vi hoppas så småningom skall kunna avslutas. Om EFTA får till stånd ett frihandelsavtal med Polen och Ungern hoppas jag att denna fråga får bättre styrfart. Även jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall här tala om militären och miljön. Till att börja med vill jag yrka bifall till reservation 3. Berndt Ekholm kommer att senare tala om övriga socialdemokratiska reservationer. Det internationella läget har förbättrats avsevärt samtidigt som risken för ett storkrig i motsvarande grad har minskat. Men andra hot mot mänsklighetens överlevnad växer samtidigt, och särskilt då det internationella miljöhotet. Resurser som nu används på den militära sidan borde kunna användas för att skydda, förbättra och återställa miljön. Detta var tanken bakom förslaget om en särskild FN-studie om militära resurser för miljö, först initierat i Sverige av WWPP, kvinnliga parlamentariker för fred, dvs. kvinnliga parlamentariker från samtliga politiska partier här i Sveriges riksdag. En FN-studie under mitt ordförandeskap arbetade under kort tid fram en enig rapport. Förslagen i rapporten skall enligt beslut i FN i höst föras fram till FN:s konferens för miljö och utveckling i Brasilien om knappt två veckor. Det blir sedan UNCED-konferensen som skall ta ställning till de olika förslagen i rapporten, som nu är generalsekreterarens rapport. Vad man i reservationen kräver är att den svenska regeringen aktivt arbetar för att studiens konkreta förslag antas vid UNCED-konferensen. Praktiskt taget alla militära aktiviteter har, såväl under krig som i fredstid, någon form av miljömässiga konsekvenser. Att förstöra miljön har sedan antiken varit en etablerad metod att föra krig, men miljökonsekvenserna av ett storskaligt kärnvapenkrig skulle vara av en helt annan storlek. Radioaktivt nedfall, ozonuttunning genom kväveoxider från kärnexplosioner och klimatförändringar förorsakade av rök från enorma bränder skulle åstadkomma aldrig tidigare upplevda miljökatastrofer. Den drastiska nedrustning som nu har tagit fart kommer att innebära att miljontals människor, hundratusentals anläggningar av olika slag och tusentals industriföretag inte längre kommer att utnyttjas av den militära sektorn. En hel del av dessa resurser borde kunna utnyttjas för att rädda och återställa miljön.

Militären har en stor mängd information som insamlats av olika underrättelsetjänster och som kan bidra till att spåra förändringar i atmosfären, i oceanerna och på jordytan. Militära flygplan, ytfartyg och ubåtar kan samla in ytterligare information om klimatförändringar och om strömmar och temperaturer i oceanerna. Militär personal kan rensa upp och återställa förorenade eller på annat sätt förstörda områden. I praktiken är detta en variation av ingenjörsuppdrag i fält, varför ingenjörstrupper skulle vara bäst lämpade. Teknik som används för militär bevakning kan lätt anpassas för att övervaka transporter av föroreningar och giftigt material och för ekologiskt säkra metoder att förstöra vapen. Militär kapacitet kan användas för att samla in miljödata och observationer genom att använda fartyg, flygplan eller rymdfarkoster, för att upptäcka och spåra miljömissbruk såsom avfallsdumpning, oljeutsläpp eller naturliga risker, som skogsbränder. En katastrofhjälpstyrka bestående av både civil och militär personal för utryckning vid nödsituationer kan sättas upp. Militären skulle kunna tas från ingenjörstrupperna och medicinska enheter, och man skulle kunna använda utrustning från den militära sektorn, t.ex. lätta bandfordon, amfibiefordon, helikoptrar och transportflygplan. Några av de förslag som lämnas i rapporten över möjlig civil användning av militära resurser är: användning av satellitteknologi för övervakning av jordbruk, torka, miljö m.m., skogsplantering och annan markvård i tredje världen, u-hjälpsinsatser, bl.a. i form av transporter och katastrofarbete, kalkning av sjöar och skogar med hjälp av militära flygplan och fartyg, bekämpning av oljeutsläpp samt forsknings och utvecklingsresurser för globala miljöinsatser. Teknik, instrument och system som används för militära ändamål kan t.ex. användas för miljövarning och för återställande av miljön. Rapportens förslag riktar sig åt tre håll: till Förenta Nationerna, till regeringarna och till UNCED I rapporten rekommenderas FN att på olika sätt stödja en miljöanvändning av militära resurser. Alla miljödata, också de som fås via militära satelliter och andra militära informationssystem, skall göras tillgängliga globalt. FN bör skapa en internationell miljöräddningstrupp; ett slags ''gröna baskrar'', som står till förfogande när ett land begär hjälp vid miljökatastrofer och nödlägen. FN bör upprätta en kunskapsbank för internationellt utbyte av aktuella nationella erfarenheter av miljöanvändning av militära resurser. I rapporten läggs också fram förslag som riktar sig direkt till nationerna. Alla miljökrav och all miljölagstiftning som gäller det civila samhället skall också gälla all militär verksamhet. Militären skall återställa den miljö som den har skadat. Varje land bör granska sina miljöbehov och vilka militära resurser som kan användas för miljön och sedan göra upp en nationell aktionsplan. Miljömässigt sund teknologi bör utvecklas för förstörelse av vapen. Miljöhänsyn bör infogas i de militära forsknings och utvecklingsprogrammen. Slutligen föreslås i rapporten att de konkreta förslagen skall föras in i agenda 21 och i den s.k. I reservation 3 föreslår vi socialdemokrater att regeringen aktivt skall verka för att de konkreta förslagen antas vid FN:s miljökonferens och att regeringen genomför de nationella förslag som förs fram i rapporten. Jag yrkar alltså på nytt bifall till reservation 3.

Herr talman! I propositionen skriver regeringen att även om alla länder använder kostnadseffektiva styrmedel nationellt för att nå miljömål leder det inte nödvändigtvis till en internationellt kostnadseffektiv lösning. För att uppnå dessa måste utsläppsreaktionerna vara störst i de länder där kostnaden för dessa är låga. Man skriver att när avtalen skall revideras och nya förhandlas fram är det viktigt att de leder till kostnadseffektiva och flexibla lösningar. Det här kan tolks så, att man försöker maskera sjunkande ambitioner på det egna området och menar att utsläppen främst bör reduceras i länder där det är billigt att göra det, där arbetskraften är billig, osv. och att vi inte här, där det är dyrare, skall genomföra de åtgärderna. Men det kan ju samtidigt vara så att utsläppen av luftföroreningar i fattiga länder totalt sett är mindre, därför att vi med en omfattande bilism och en avancerad industri släpper ut mycket t.ex. koldioxid eller kväveoxider, och att de fattiga länderna tycker att man egentligen borde sätta in resurser där utsläppen är stora. Andra små länder kan också hävda att utsläppen främst kommer från andra länder -- det kan nästan alla länder göra -- och att det är effektivare att någon annan vidtar de åtgärderna. Vi tror att de resonemangen är litet farliga och tycker att regeringen kanske har formulerat sig oklart och otydligt. Nu har utskottet i sina formuleringar försökt precisera vad som egentligen menas med kostnadseffektivitet, och det är ju ett litet framsteg. Men vi tycker ändå att det kanske kunde vara värt att göra en markering. Skulle det vara så att man med den här skrivningen underlåter att minska utsläpp i rika länder kan vi inte heller uppfylla de internationella överenskommelser om reduktioner av utsläpp av luftföroreningar som vi har ingått. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till meningsyttringen av Bertil Måbrink.

Herr talman! Den kommande miljökonferensen i Rio är kanske den viktigaste internationella konferens som kommer att ha ägt rum sedan det kalla kriget slutade, och den måste naturligtvis bli början på en serie av liknande möten. Jag vill påminna om en analys av världens miljöproblem och utvecklingsproblem som gjordes under tidigt 70-tal av Andrej Sacharov, som få lyssnade på riktigt på allvar annat än med den allmänna sympati som tillkom den som opponerade mot det sovjetiska förtrycket. Sacharov påpekade vid många olika tillfällen det direkta samband som uppenbarligen fanns mellan de politiska förhållandena i den av kommunistregimerna behärskade delen av världen och omöjligheten att nå fram till meningsfulla internationella åtaganden för att bl.a. bekämpa internationella miljöproblem och den internationella fattigdomen. De kommunistiska staterna gjorde utomordentligt litet i den vägen -- de gjorde, när de kunde, desto mer för att blockera initiativ från annat håll. Och framför allt skapade det låsta internationella läget med den tillhörande kapprustningen en situation där oerhörda resurser bands till fullständigt improduktiva ändamål, dvs. ömsesidiga rustningar, resurser som givetvis hade kunnat användas väsentligt bättre. Genom de förändringar som har skett i världen de senaste åren finns nu faktiskt möjligheter att just använda de resurser som tidigare bands i -- i varje fall i ett större perspektiv -- tämligen meningslösa kapprustningar till något nyttigare. Det är just detta som gör Riokonferensen och den process som nu förhoppningsvis inleds till det som kanske är det viktigaste som sker på den internationella scenen sedan det kalla kriget tog slut.

Det finns naturligtvis många olika målkonflikter i det här arbetet -- mellan snabb ekonomisk utveckling i fattiga länder och långsiktiga miljöhänsyn, som naturligtvis måste tas överallt. Frågan om skogsbruket är väl det mest påtagliga exemplet på en målkonflikt av det här slaget. Jag tror att det är så att om i-länderna skall kunna nå framgång för kraven på ett biologiskt och långsiktigt hållbart skogsbruk också i u-länder måste de själva på ett många gånger kanske tydligare sätt än hittills skydda sin egen ekonomiska balans och sin egen biologiska mångfald. Det finns så att säga ett slags kommunicerande kärl mellan fjällnära skogar i länder som Sverige och insatser för att rädda regnskogen i andra delar av världen. Trovärdighet från de rika ländernas sida är avgörande för att man skall nå framgång när det gäller att få fattigare länder att acceptera de åtaganden som de annars kanske av kortsiktigt intresse skulle känna sig pressade att bortse från. Det finns en rad reflexioner som skulle kunna göras med anledning av detta betänkande. Man skulle kunna hålla långa anföranden i ämnet. Jag tycker att det som i dag är viktigast att konstatera är den betydande enighet som finns inom utskottet när det gäller rekommendationerna för riksdagens ställningstagande inför Riokonferensen. Det finns ett antal socialdemokratiska reservationer. Det är väl i och för sig naturligt att det största oppositionspartiet vill reservera sig, men ser man till substansen i dessa reservationer är det uppebarligen så att skillnaden gentemot den linje som majoriteten företräder är utomordentligt marginell. I några fall har jag inte ens lyckats upptäcka den, men den kanske finns någonstans i någon schattering eller nyans. Sedan finns det en meningsyttring från Vänsterpartiet. När jag första gången läste den blev jag något förbryllad och något bestört. Det föreföll närmast vara en ideologisk princip som framfördes från Vänsterpartiets sida att pengar skall användas ineffektivt. Det var ett slags polemik i princip mot kravet på kostnadseffektiv bekämpning av miljöförstöring. Nu noterar jag att Bengt Hurtig var utomordentligt försiktig när han lade ut texten om denna reservation. Det tror jag var mycket klokt. Det kan naturligtvis inte vara något egenvärde i att spendera pengar på ett ineffektivt och slösaktigt sätt. Det är rimligtvis alltid bättre ifall man för en viss summa pengar kan bekämpa mera utsläpp än om man använder pengarna på något annat sätt. Det kan inte finnas någon som helst diskussion på den punkten. De olika tolkningar av vad denna princip i värsta fall skulle kunna innebära, som Bengt Hurtig antydde var orsaken till reservationen, tycker jag var utomordentligt långsökta. Det är naturligtvis så att man många gånger snabbt kan nå större resultat i t.ex. länder där man tidigare knappast har gjort någonting alls för att bekämpa låt oss säga utsläpp i vatten av något giftigt ämne. Det är då relativt sett enkelt att komma åt åtminstone de allra värsta och grövsta utsläppen med tämligen enkla insatser. I länder som sysslat med miljöpolitiska insatser under längre tid visar det sig däremot många gånger att det kan krävas stora investeringar för att nå ytterligare resultat utöver dem som redan har nåtts och för att få ned ett utsläpp till nära noll. Det kan vara mycket dyrt att klara den allra sista biten. Det betyder inte att man skall låta bli att försöka åstadkomma det också. Men om man har begränsade ekonomiska resurser kan det naturligtvis i många lägen vara klokast, både ur snävt nationellt och större globalt perspektiv, att satsa pengar på insatser där man snabbt kan få ett större resultat. Det enda alternativet är i så fall att inte göra något alls åt de utsläpp som skulle vara enklare att komma åt. Det kan inte vara Vänsterpartiets allvarliga mening att man skall avhålla sig från bedömningar av vad som är mest kostnadseffektivt i den internationella miljöpolitiken. Som jag sade tidigare var det också mycket klokt av Bengt Hurtig att vara mycket försiktig i sin plädering för denna meningsyttring. Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är klart att vi kan läsa litet olika, men om det står att utskottet utgår från att regeringen fortsatt driver dessa frågor på ett sätt som den finner ändamålsenligt, eller om man säger att utskottet kräver att regeringen aktivt bör verka för att de konkreta förslagen antas vid FN:s miljökonferens, så är det faktiskt en ganska stor artskillnad, vill jag påstå. Det är inte bara fråga om att man i allmänhet skall titta på studien som sådan, och när man tycker det är lämpligt ta upp det, eller stödja någon annan som tar initiativ. När det gäller en FN-studie som letts av en svensk förutsätts att en svensk regering driver de konkreta förslagen. Det är detta vi vill ha fastlagt. Dessutom, vilket kanske inte är det minst väsentliga, vill vi att de nationella förslag som föreslås i studien också skall genomföras här hemma. Till det har utskottsmajoriteten inte haft någonting att säga. Låt mig slå fast det som kanske är viktigast av allt. Är vi nu överens om detta och jag kan räkna med liberalernas stöd i regeringen, då kommer vi säkerligen att få en regering som aktivt verkar tillsammans med liberalerna i Tyskland och på andra håll i världen för att just dessa konkreta förslag genomförs. I så fall har jag ingen kritik att rikta mot utskottet.

Herr talman! Jag konstaterar bara än en gång att Bengt Hurtig inte heller nu gör något försök att på allvar försvara de tankegångar som faktiskt, om man nu skall ta formuleringarna som de står, förefaller ligga bakom Vänsterpartiets meningsyttring. Inte heller Bengt Hurtig har någonting emot att pengar används effektivt, till skillnad från att använda dem ineffektivt. Det tycker jag är ett glädjande framsteg i förhållande till den meningsyttring som han ser sig nödsakad att yrka bifall till. En massiv resursöverföring är naturligtvis någonting utomordentligt önskvärt helt oavsett detta resonemang. Hade det gått att låt oss säga fördubbla det svenska biståndet skulle jag mycket gärna vilja vara med på det. Det är en tanke som Bengt Hurtig säkert vet har djup förankring i

Herr talman! Det är nu två veckor kvar till den stora FN-konferensen i Rio om miljö och utveckling. Det är väldigt glädjande att den blir av. Det blir säkert en mycket spännande tid. Självfallet blir det en utmaning vare sig man reser till Rio eller finns här hemma. Det är särskilt glädjande för mig, eftersom konferensen har tillkommit på initiativ från den socialdemokratiska regeringen, 20 år efter Stockholmskonferensen. Den äger rum i spåren av Flera av de frågor som sedan har lyfts upp i förberedelsearbetet har tillkommit direkt på svenskt initiativ. Ett exempel är klimatfrågan, andra är frågan om biologisk mångfald och skogsfrågan. Det finns säkert fler. Jag vill påstå att Sverige -- och inte minst den socialdemokratiska regeringen -- har präglat konferensens innehåll. Eftersom Håkan Holmberg inte talade om konferensens innehåll vill jag ändå för protokollet nämna att den handlar om antagande av två konventioner, en för klimat och en för biologisk mångfald, en allmän deklaration, ett framtidsinriktat handlingsprogram inför 2000 talet, kallat Agenda 21. I detta handlingsprogram ingår en principdeklaration om skogsfrågorna, finansieringsfrågor, institutionella frågor och en mängd olika sakfrågor. Också frågan om militär verksamhet och miljö berörs. Det har förekommit många framgångar. Många frågor har drivits igenom ett ofta trögt förhandlingsmaskineri. Men det har naturligtvis också förekommit motgångar, t.ex. när det gäller den fråga Maj Britt Theorin tog upp, dvs. de militära verksamheterna, och när det gäller energifrågorna, för att ta ett annat stort frågekomplex. Jag vill ändå harangera den sittande regeringen i den meningen att den faktiskt har fortsatt på det spår som den socialdemokratiska regeringen lade ut. I den meningen är vi naturligtvis i huvuddragen väldigt överens inför Rio. Detta skall givetvis sägas. Det finns motgångar, och många av i-länderna har bidragit till dessa motgångar genom att visa ett mycket svalt intresse för vissa frågor, såsom klimatfrågan, finansieringsfrågorna och andra frågor. Det finns mycket i övrigt att önska. Men jag tror ändå att konferensen kommer att få stor betydelse. Om konferensen skall få denna stora betydelse får vi inte ge upp våra ambitioner, och vi får framför allt inte ge upp våra krav på att konferensen måste bli ett genombrott för miljöfrågorna, ett avstamp just inför 2000-talet. Sveriges insats under konferensen kan, precis som vår insats i samband med att konferensen kom till, vara mycket betydelsefull, och det har den säkert varit också under förberedelsearbetet. Men vi är inte framme än. För övrigt är vi inte ens framme när konferensen hålls, utan detta är en del i en längre process, som vi om vi så vill kan kalla UNCED processen. Det finns många utestående frågor att ta till sig och att agera i. Jag tycker därför, trots de grundläggande värderingarna, att utskottsmajoriteten har uppträtt något passivt. Jag skall försöka förklara varför. Den första socialdemokratiska reservationen till betänkandet handlar om den s.k. GEF-fonden, den globala miljöfaciliteten. Denna fond skall medverka till resursöverföringar från i-länder till uländer utöver alla befintliga kanaler. Det innebär att fonden måste tillföras additionella resurser. Fonden har mottagits positivt. Det här treåriga projektet tycks nu löpa vidare, vilket också är mycket positivt. Projektet syftar till att stödja uländerna genom investeringar och tekniskt bistånd. Det omfattar fyra huvudområden: klimatfrågan, den bilogiska mångfalden, ozonproblemen och internationella vattenfrågor. Detta är områden där i-länderna i allt väsentligt bär skulden till problemen, och i-länderna tjänar också på att problemen åtgärdas. U-länderna har velat vidga mandatet för fonden till att omfatta markförstöring, ökenutbredning, avskogning och nationella vattenproblem, men i-länderna har varit emot. Tills vidare har det uppnåtts en kompromiss, som går ut på att man inom ramen för de fyra områden som framför allt gynnar i-länderna öppnar för vissa insatser som har att göra med u-ländernas specifika problem, knutna till fattigdomsfrågan. I reservationen deklarerar vi att vi anser att fondens mandat bör utvidgas till att omfatta de fattigdomsrelaterade miljöproblemen i en vidare mening än vad som hittills har varit fallet. Det måste då naturligtvis tillföras nya resurser, och man måste ge u-länderna ett rimligt inflytande. Utskottsmajoriteten är emot detta. Vi har i diskussioner i utskottet gått igenom det här. Utskottet har bett om bordläggning av frågan men har ändå inte ändrat sig, utan man anser att fondens mandat nu är till fyllest. Jag tycker att utskottsmajoriteten är passiv i det här avseendet. Man skriver att det genom en utvidgning av fondens mandat skulle kunna uppstå överlappningar, men som det är nu uppstår det ju i stället luckor. Det vore väl då bättre att ta bort dessa luckor och försöka minska risken för överlappningar. Jag tycker att vi har mycket starka skäl för att fortsätta driva frågan om en utvidgning av fondens mandat. Jag hoppas att utskottets skrivning inte är ett uttryck för att man anser att kopplingen mellan fattigdom och miljö inte är viktig. Jag yrkar därmed bifall till reservation 1. Nästa reservation tar upp flera frågor: klimatkonventionen, skogsdeklarationen, energioch trafikfrågorna och kemikaliefrågorna. När det gäller klimatkonventionen återger utskottsmajoriteten en mycket allmän text utan någon som helst egen åsikt. Inte ens ett stöd för den sittande regeringens uppfattning framkommer i texten. Man frågar sig: Har utskottsmajoriteten ingen åsikt om denna viktiga fråga rörande klimatkonventionen? Jag tycker faktiskt att detta är anmärkningsvärt. Klimatkonventionen har nu vid de internationella förhandlingarna blivit någon form av en samskrivning, men den är inte till fyllest. USA har i allra högsta grad medverkat till en urvattning. Man talar om en stabilisering av koldioxidutsläppen, om nationella program och om uppföljning men inte om några bindande åtaganden. Från socialdemokratisk sida menar vi att vi måste fortsätta att aktivt driva på i den här frågan. Det måste bli tal om bindande åtaganden, där industriländerna följer upp det man har förhandlat om, dvs. att koldioxidutsläppen år 2000 skall stabiliseras på 1990 års nivå. Det måste bli ett system för fortsatta förhandlingar, som har en pådrivande karaktär. Man måste också ta upp frågan om reduktion av andra växthusgaser. Beskrivande för utskottets passivitet är enligt min uppfattning att Moderata samlingspartiet, som har detta som en hjärtefråga, väljer att inte ens delta i debatten. Det är naturligtvis nödvändigt att i Rio påpeka att vi måste arbeta för en bindande konvention, och vi måste driva på i den här frågan. Om detta säger utskottsmajoriteten absolut ingenting. I vår motion har vi pekat på att en bindande konvention kan vara den enskilt viktigaste teknikdrivande faktorn i utvecklingen av förnybara energikällor och bränslesnåla motorer. Detta kan sägas en gång till. I reservation 2 tar vi också upp skogsfrågan, där utskottsmajoriteten inte ens tycks informerad om vad förhandlingarna nu handlar om. Man talar om en internationell skogskonvention, fast det nu sedan länge handlar om en principdeklaration. Varför har inte utskottsmajoriteten velat titta på våra texter för att anpassa sina egna till det sakliga läget? Även i detta fall har det förekommit en bordläggning. Vi måste nu få kraftfulla beslut när det gäller den här deklarationen, och vi måste få en fortsättning som leder till att reella förhandlingar om en konvention tas upp. Det är beklagligt att flera uländer inte förstår sitt eget bästa i sitt motstånd mot konventionen. En konvention skulle säkert leda till att spänningarna i den här frågan minskades och att u-länderna själva gynnades. Många i-länder borde, som u-länderna kräver, öppna för mer skogsplanteringar. I reservationen tar vi sedan upp energi och trafikfrågorna. Trafiken berörs bara kort i majoritetens skrivning. Nu tycks det bli en samlad uppföljning av den europeiska transportministerkonferensen, men det blir ingen gemensam FN-konferens, utan regionala konferenser. Detta är i och för sig naturligtvis positivt. Däremot är det väldigt förvånande att utskottet väljer att helt gå förbi vad vi säger om energifrågan. Jag tycker att det är konstigt, särskilt med tanke på Centerpartiets engagemang i den frågan. Det är ju ändå en fråga som konferensen inte har lyckats med, och den borde då ha kommenterats av utskottsmajoriteten. Sist i reservation nr 2 tar vi upp kemikaliefrågorna och deras behandling vid UNCED-processen. Vi betonar vikten av utfasning av farliga kemikalier, vikten av att det i u-länderna skapas ett forum för att öka kunskapen om kontroll av kemikalier samt behovet av ett globalt märkningssystem. Det är viktiga frågor för UNCED. Därför tiger utskottsmajoriteten. Man kommenterar över huvud taget inte frågorna, trots att kemikalieinspektionen faktiskt arbetar med dem -- inte helt utan framgång. Jag tycker att det är konstigt att utskottsmajoriteten inte studerade vår text i det sammanhanget och tog in något av den i majoritetstexten. Över huvud taget måste jag säga att mitt intryck är att utskottsmajoriteten verkar något oengagerad när det gäller de internationella miljöfrågorna. Man avverkar frågorna pliktskyldigast, och det är inget bra omen. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 2. Reservation nr 3 har redan behandlats av Maj Britt Theorin, så den skall jag inte kommentera ytterligare. Jag vill avslutningsvis säga någonting om uppföljningen av Rio-konferensen. Uppföljningen är naturligtvis också väldigt viktig, särskilt om konferensen blir det avstamp som vi alla hoppas och tror att den kommer att bli. Denna fråga behandlas inte i det här betänkandet, och det har inte heller varit avsikten, men jag tar upp den, eftersom regeringen varit mycket tafatt i det här fallet, särskilt när det gäller frågan om vilka insatser man planerar på hemmaplan. Nu är det två veckor kvar till Rio-konferensen. Fortfarande vet vi i stort sett ingenting om hur uppföljningen i Sverige skall se ut. Sedan är vi två veckor i Rio, och då har det gått en månad. Därefter skall regeringen ha semester, och då har det gått ett kvartal innan regeringen kan samla sig till en diskussion om hur uppföljningen skall se ut. Vi har då förlorat massor av tid. I stället borde det ha funnits ett program om vad man vill göra internationellt och även på hemmaplan. Hur tänker regeringen exempelvis på hemmaplan följa upp klimatkonventionen, konventionen om biologisk mångfald, skogsfrågedeklarationen och övriga frågor i Agenda 21? Var finns planerna? Hur ser de ut? Jag tycker att detta är högst otillfredsställande, men jag tycker också att det ligger helt i linje med regeringens hittillsvarande agerande. Man ligger lågt i miljöfrågorna!

Herr talman! Vi har haft ett 1900-tal, under vilket miljöfrågorna har förändrats mycket radikalt fram till den situation vi har i dag. Den första hälften av 1900-talet hade vi en mycket intensiv diskussion kring naturfrågorna, t.ex. skyddet av utrotningshotade växter och djur -- vad man kan kalla den gröna miljön. Vi har haft ett 60 tal som en sorts andra fas i miljöarbetet, där mycket av industrisamhällets avigsidor kommit att uppmärksammas på olika sätt. Vi kommer alla ihåg hur Björn Gillberg tvättade skjortan i Prädd i slutet av 60-talet för att på det sättet illustrera kemikalieproblemet. Vi har haft ett 70-tal som borde ha präglats av de internationella miljöfrågorna som en följd av FN konferensen i Stockholm 1972 men som i stället kom att i mycket präglas av en energidebatt som var nödvändig och som man kanske också kan säga var en följd av det växande miljöengagemanget. Vi kom sedan in i ett 80-tal, där luftföroreningarna i hög grad dominerat vår miljödebatt. Herr talman! Jag tror att man kan säga att vi nu står inför en sorts femte fas i miljöarbetet, där nya frågor tränger in och kombineras ihop med de gamla, traditionella miljöfrågorna. Jag tycker att man kan säga att miljöfrågorna i dag skiljer sig från de gamla miljöfrågorna, om uttrycket tillåts, på väsentligen två sätt. Det ena är att miljöfrågorna på ett mycket tydligt sätt blivit veritabla säkerhetsfrågor för många länder. Klimatförändringarna är en sådan säkerhetsfråga. Det är inte längre ett lyxproblem som kan diskuteras som en randanmärkning i samhällsprotokollet utan som helt uppenbart kommer att påverka många länders långsiktiga existens. Det kan gälla förändring av odlingsbetingelserna i länder som Sverige eller USA. Det kan innebära en höjning av havsvattennivån, med stora problem för Holland, katastrofala följer för Bangladesh och kanske total förintelse för låglänta öriken. Detta innebär en skillnad när det gäller miljöproblemen från den tid då man kunde ägna sig åt att skydda almarna i Kungsträdgården, rädda Vindelälven eller något liknande. Vi är inte längre i den situationen, utan vi måste se miljöfrågorna som veritabla säkerhetsproblem. Det är den ena skillnaden. En annan skillnad ligger i att miljöfrågorna är gränslösa på det sättet att de överskrider nationsgränserna, vilket är det mest typiska för luftföroreningarna -- svaveldioxider och kväveoxider känner inte till passbestämmelser och visumtvång utan glider fram och tillbaka över nationsgränserna på ett i det närmaste okontrollerbart sätt. Det finns även en gränslöshet på ett annat plan, nämligen utsuddningen mellan sektorerna i samhället. Vi måste ta ett engagemang för miljöfrågorna i trafikarbetet, i forskningsarbetet och i militära sammanhang. Man kan räkna upp snart sagt varje samhällssektor och påvisa att miljöengagemanget på ett helt annat sätt än tidigare måste komma att genomsyra verksamheten. Naturligtvis, herr talman, finns det också en gränslöshet i tiden. Det mest typiska är naturligtvis kärnkraftens högaktiva avfall, som skall förvaras skilt från allt biologiskt liv i tiotusentals år framåt. Där har vi en tidsmässig gränslöshet som också är mycket tydlig. Detta är den nya situationen för miljöfrågorna. Det är särskilt när det gäller kopplingen till utvecklingen och till de fattiga ländernas fattigdom som miljöfrågorna har blivit tydliga och förtjänt uppmärksammade inför den konferens som diskussionen i dag till stor del gäller. Det är en viktig konferens, och den kommer att uppmärksamma många viktiga och angelägna problem. Den skiljer sig från 1972 års konferens på det markanta sättet, att denna i det närmaste renodlat hanterade miljöfrågorna i en tid då dessa var ett nästan obrutet område, en jungfrulig mark. Det innebar att 1972 års konferens hade förutsättningar att bli det verkliga avstampet in på ett nytt område. Den situationen har vi inte riktigt i dag. Vi har nu under 20 år diskuterat och ägnat omsorg, mer eller mindre, åt miljöfrågorna, och nu kan vi se hur det är kopplingen till utvecklingsfrågorna som är det dramatiskt nya och viktiga. Därför tror jag inte att vi kanske skall se konferensen som en avstamp till något nytt utan snarare som en bekräftelse på att dessa frågor nu har fått en berättigad plats i samhällsarbetet. Möjligen kan man fråga sig om inte just miljö och utvecklingsfrågorna, som någon har sagt, har blivit för stora för en konferens. De skulle behöva hanteras på ett mer genomgripande sätt även i andra sammanhang. Enligt Berndt Ekholm var det Socialdemokraterna som hittade på 1972 års konferens och möjligen även 1982 års konferens. Nu har man sett till att 1992 års konferens kommit till stånd. Gro Harlem Brundtland kan väl i sin rapport finna att hon inte var alldeles oengagerad i frågan om att arrangera en konferens. Utan att föra någon allvarligare polemik vill jag säga att det kanske inte är så alldeles originellt att man vart tionde år celebrerar att man började med en konferens 1972. Jag utgår från att vi kommer att få någon sorts arrangemang om tio år som uppföljning av såväl Stockholmssom Rio-konferensen. Jag tar härmed initiativet till det! Det är fyra frågor som formellt skall hanteras vid konferensen i Rio. Det är två konventioner -- den om klimatförändringarna och den om biologisk mångfald och bioteknik -- samt Agenda 21 och Riodeklarationen. Jag vågar påstå att man från svensk sida i dessa frågor i alla stycken har varit pådrivande. Man blir ledsen när man hör Maj Britt Theorin beskriva resultatet av de egna ansträngningarna när det gäller militären och vill göra gällande att det skulle ha varit ett svagt officiellt agerande från svensk sida. Detta är inte riktigt sant. I själva verket är det så att sambandet mellan krig och miljö var ett av de ämnen som dominerade dåvarande statsministern Fälldins agerande i samband med FN:s andra specialsession om nedrustning 1982. Det var det dominerande inslaget i hans arbete. Miljövårdsberedningen -- regeringens dåvarande organ i miljöfrågor -- ägnade stor omsorg åt och gav ut rapporter i ämnet krig och miljö som en av de tyngsta frågorna. Om Maj Britt Theorin och Berndt Ekholm läser motioner skall de finna att inte minst Centern har haft ett stort engagemang i den här frågan även tidigare. Trots alla svenska ansträngningar även inför konferensen i Rio -- det här vet inte minst Berndt Ekholm som sitter med i den svenska nationalkommittén -- har vi inte lyckats fullt ut med att få in de militära frågorna i förberedelsearbetet inför Rio. Detta beklagar man självfallet från svensk sida. Det beror inte på någon underlåtenhet från Sverige politiskt eller från de svenska förhandlarna som har bedrivit det här arbetet. Det bör nog sägas så att det inte kan uppfattas som att vi här i kammaren riktar kritik mot det sätt på vilket de svenska förhandlarna har bedrivit sitt arbete i den här delen. Berndt Ekholm tog även upp andra frågor, och man har krav i reservationerna. Jag håller gärna med Håkan Holmberg om att de kanske är litet för marginella för att passa in i en tid då vi skulle behöva gå samlade till en konferens som ligger mindre än två veckor fram i tiden. Det gäller marginella frågor, och Berndt Ekholm och många andra vet att den svenska regeringen och de svenska förhandlarna har varit djupt engagerade under hela förhandlingsarbetet. Det är närmast litet udda att komma med ett sådant resonemang i det här skedet. Om Berndt Ekholm hade visat samma omsorg om de frågor som han för fram från talarstolen här i dag under den drygt tvååriga period då han satt i nationalkommittén, kanske åsikterna skulle ha varit till någon nytta inför Riokonferensen. Nu står vi här. Konferensen, med ett framförhandlat material, skall genomföras om knappt två veckor. Såvitt jag förstår kommer utskottets material att bli föremål för beslut på tisdag i nästa vecka. Var och en som har varit aldrig så litet engagerade i internationellt förhandlingsarbete begriper att möjligheterna att nu föra in de marginella förändringar som Berndt Ekholm och Maj Britt Theorin talar om är obefintliga. Jag tror på ett svenskt agerande i Rio -- ett starkt svenskt agerande. Vi har en bra grund för detta. Till detta kommer sedan en mängd initiativ som den svenska regeringen kommer att ta under ett kommande år baserade på resultaten från Rio. Maurice Strong har sagt: En verklig succé eller ett rejält fiasko. Det som ligger där emellan är sämre. Jag tror, herr talman, att det är nödvändigt med en rejäl succé. Vi måste ta ett nytt ordentligt steg i Rio.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

Herr talman! När det gäller frågan om ett avstamp skulle jag vara mycket lycklig om det Lennart Daléus säger här vore sant. Jag hoppas ju också att det skulle ligga någon sanning i att det kommer att bli en verklig succé. Men jag måste erkänna att jag är mycket tveksam till om man kan tala i sådana termer. Läget är väl snarast att den här konferensen kommer att bli ett nytt avstamp. Som ett sådant hoppas jag att den kan bli en verklig succé. Men den kommer nog inte att föra frågorna så långt fram eller ens i närheten av det som vi skulle önska. Maj Britt Theorin är med på reservationen om militära aktiviteter och miljö. Det är väl ändå att ta i, Lennart Daléus, att säga att vi inte har lyckats fullt ut. Det är väl lika bra att erkänna att vi har misslyckats. Det är ju det vi har gjort. Vi har inte kommit någonstans från svensk sida i den här frågan. I den meningen är vi Socialdemokrater litet otåliga. Vi tycker faktiskt att positionerna måste flyttas fram och att vi under konferensen måste agera i de här frågorna. Det är viktigt att vi gör det. Lennart Daléus sade att de frågor vi tar upp i reservationerna är marginella. Jag skulle därför vilja att han beskrev på vilka punkter och på vilket sätt de är marginella så att vi kan ta en debatt i sak. Jag delar naturligtvis inte uppfattningen att de är marginella. Men jag delar uppfattningen att vi har grundläggande värderingar gemensamt i dessa frågor, och det vill jag gärna understryka. Man kan faktiskt inte bara säga att vi kommer litet sent med våra reservationer. Det rör sig ju om en hel process, UNCED-processen. Det är väl ändå så, Lennart Daléus, att det inte slutar i Rio. I nationalkommittén har vi många gånger varit överens om att det börjar i Rio. Det är viktigt att arbeta vidare med frågan om GEF-fonden. Det är viktigt att arbeta vidare med klimatkonventionen, bindande åtaganden, skogsdeklarationen och alla de andra frågorna som vi tar upp. I reservationerna uttrycker vi inte att det bara är fråga om Rio-mötet. Det är viktigt att vi fortsätter att agera där det finns möjligheter. På vissa punkter finns sådana möjligheter. I övrigt skall vi arbeta vidare med frågorna. Jag noterar att Lennart Daléus inte hade någonting att säga om uppföljningen. Det står visserligen inte något om det i betänkandet. Men eftersom Lennart Daléus har mycket nära till den inre kretsen i regeringskansliet och således bör vara väl skickad att beskriva hur uppföljningsarbetet går till, tycker jag att det vore intressant för protokollet och för de få åhörare som finns kvar här att få veta litet mer om vilka spännande begivenheter som kommer efter Rio-mötet här i Sverige.

Herr talman! Det tillhör väl rollen för regeringens representanter att särskilt vilja peka på det som förenar. Jag som tillhör oppositionen vill för den sakens skull inte enbart peka på det som skiljer. Det har jag inte heller gjort. När det gäller nationalkommittén och ett klädsamt agerande, kan jag väl påstå att mitt agerande har varit ganska klädsamt. Den borgerliga regeringen har, som jag sade i mitt anförande, kört vidare på det utlagda socialdemokratiska spåret. Det är nu först under vintern och våren som man har börjat presentera de resultat man har kommit fram till. Det är först nu vi har fått veta att det inte kommer att bli någon klimatkonvention med bindande åtagande om det inte händer något speciellt, det blir ingen skogskonvention utan det blir en deklaration, osv. Då är det väl naturligt att vi agerar med de kunskaper vi har när vi skriver en motion och med de kunskaper vi har nu. Vi tycker att man skall uttala sig pådrivande i den här riktningen. Det tycker jag inte att utskottmajoriteten har gjort. När det gäller den globala miljöfaciliteten har utskottsmajoriteten en helt annan uppfattning än Socialdemokraterna. Jag menar, precis som Lennart Daléus säger, att det inte räcker. Man måste vara mera pådrivande och visa att man verkligen tycker att det här är en av de viktigaste frågorna vi har att debattera. Det är riktigt att miljöminstern vid några tillfällen har redovisat ansatser till uppföljning. Jag kräver ingen detaljerad redovisning. Men man kunde ändå få någon form av program för hur man skall gå till väga. Man vet ju mycket väl vilka ståndpunkter man själv har drivit i dessa konventioner och vad man själv vill göra. När det t.ex. gäller skogsfrågorna borde man kunna tala om vad man i grova drag vill åtgärda i den svenska skogspolitiken och vad man har för program som knyter an till biologisk mångfald och klimatkonventionen. Trots att man internationellt fortfarande vägrar att göra ett bindande åtagande kan Sverige gå före. Så har vi försökt arbeta i den socialdemokratiska regeringen. Vi skulle också nu kunna gå före och peka på vad vi vill binda upp oss vid. Vi behöver inte vänta på Rio-konferensen. Det vore mycket bättre om vi gjorde det i förväg på ett antal punkter för att utmana Rio-konferensen, även om vi är ett litet land. Vi har försökt göra det tillsammans med andra länder i Europa, och vi har lyckats i viss utsträckning. Det är viktigt att Sverige går längre, att vi vet vad vi vill och att vi har ambitioner. Jag tycker att man kunde vänta sig mer av utskottsmajoriteten och regeringen på den punkten.

Herr talman! Jag anmälde mig till den här debatten för att få möjlighet att kommentera UNCED konferensen utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv. Jag lovar att vara kortfattad. Jag skall emellertid först säga några ord om det som Socialdemokraterna har fört fram här i kammaren. Man kan fråga sig vad Socialdemokraterna egentligen vill. Varför skall ni till varje pris söka motsättningar mellan partierna när det gäller det internationella miljöengagemanget? Det finns ju, vilket har framkommit mycket tydligt här i debatten, i stort sett inga skillnader i synen på detta miljöengagemang och uppläggningen inför Riokonferensen. De svenska förhandlarna har gjort allt som är möjligt att göra för att föra de svenska ståndpunkterna framåt, och det vet ju ni socialdemokrater. Håkan Holmberg pekade också på att det var marginella skillnader men att det även var svårt att hitta det marginella mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Jag tycker faktiskt att Socialdemokraterna skall sluta med det här tuppfäktandet och i stället söka samförstånd, särskilt när vi egentligen är överens. Den här konfronationstaktiken inför internationella förhandlingar stärker inte den svenska hållningen. Miljöproblemen är så stora, så varför skall man då kasta bort tid och kraft på helt onödiga debatter? Herr talman! Det internationella miljösamarbetet är helt avgörande för hur vårt klimat skall vara i framtiden, hur våra ekologiska system skall fungera och hur tillgången på naturresurser kommer att bli. Miljöförstöringen känner inga nationella gränser, vilket är något som vi blir alltmer smärtsamt medvetna om. Den globala miljörförstöringen drabbar alla länder och enskilda människor. Sverige skall givetvis anstränga sig till det yttersta för att uppnå internationella överenskommelser och konventioner som minskar miljöförstöringen. Samtidigt måste det slås fast att Sverige skall visa vägen genom att besluta om hårda miljökrav på nationell nivå. Utvecklandet av internationellt miljöbistånd är en annan viktig faktor för att konkret förbättra miljösituationen i andra länder. Från Kristdemokraternas sida vill vi i det internationella miljöarbetet lyfta fram framför allt risken för klimatförändringar och den absoluta nödvändigheten av insatser som motverkar detta. Klimatfrågorna är också helt centrala vid Riokonferensen. Den svenska regeringen, med stöd av förhandlare, arbetar helhjärtat med att få fram en verksam klimatkonvention i Rio. Om vi missar möjligheten att få hejd på utsläppen av växthusgaser, då vet vi att hela mänskligheten hotas. Så pass allvarligt är detta. Kraftfulla program på klimatområdet är helt avgörande också för fortsatta insatser inom andra områden, t.ex. biologisk mångfald och annat som har tagits upp här i debatten. Herr talman! I ljuset av detta kan man tycka att de meningsskiljaktigheter som redovisats här i hög grad är konstruerade. Nu handlar det om ett kraftfullt gemensamt agerande för att få en fungerande och verksam klimatkonvention i hamn. I det arbetet behöver vi alla hjälpas åt. Jag hoppas därför att vi även i fortsättningen skall kunna ha en samsyn på detta arbete och inte hitta på anledningar att söka konfrontation.

Herr talman! Hur var det när vi hade en socialdemokratisk regering som arbetade med miljöfrågorna? Då var oppositionen förstås snäll här i kammaren, och det var ingen som sade något, utan det var tyst. Jag kan upplysa Dan Ericsson i Kolmården om att så var det inte alls. Det var ett ständigt jagande, inte minst från Centerpartiets sida, i alla möjliga småfrågor, inte i så stora frågor som en internationell miljökonferens i Rio, utan i alla möjliga småfrågor. Det var då inte fråga om att oppositionen skulle vänta på några utredningar, utan det var ett ständigt tjat om varför regeringen inte kunde agera innan utredningarna hade lagts fram. Så var det. Nu anser den nya borgerliga regeringen att vi helst skall vara beskedliga lärjungar till den Bildtska politiken. Vi skall helst även högljutt applådera den borgerliga regeringens politik. Jag tycker inte att vi har någon anledning till det. Å andra sidan upprepar jag för minst tredje gången att vi visst har fundamentet gemensamt inför denna konferens och i mycket av miljöpolitiken. Men det hindrar inte att vi markerar på de punkter där vi faktiskt har olika uppfattningar. Det betyder för den skull inte att vi driver någon konfrontationspolitik. Nu försöker Dan Ericsson och andra från den borgerliga sidan att peka på att vi driver någon form av konfrontationspolitik inför Rio-konferensen. Dan Ericsson menar att vi t.o.m. skulle kunna sabotera hela miljökonferensen. Det har något av löjets skimmer över sig att agera på det sättet. Jag tycker att vi i våra reservationer har pekat på att det är viktigt att man är pådrivande. Jag tror innerst inne att Lennart Daléus blir litet besviken över tonen i utskottets text när han läser den. Jag tycker att även Dan Ericsson borde uppleva det på detta sätt. I sakfrågorna har vi faktiskt en annan uppfattning när det gäller denna fond. Vi har också en annan uppfattning när det gäller hur man skall driva agenda 21-frågorna. Vi har nämnt en del av dessa i reservationerna. Jag tycker att det är ganska uppseendeväckande när utskottsmajoriteten, trots att den får se våra texter och trots att den bordlägger vid sammanträdena, inte på en enda punkt är beredd att tillmötesgå oss i fråga om någon av våra texter, trots att en sådan förfrågan gjorts. Det är inte riktigt likt utskottets hantering av andra frågor. Men i detta fall ville man inte söka någon uppgörelse, utan man sökte efter den socialdemokratiska reservationen. Då tycker jag inte att regeringsföreträdarna skall tala med alltför starka ord.
Herr talman! Av naturliga orsaker känner jag kanske inte till exakt på vilket sätt oppositionen agerade under den förra mandatperioden. Då fanns nämligen inte Kristdemokraterna här i riksdagen och kunde därför inte agera härifrån. Jag tror ändå att man försökte sträva efter att ha en samsyn i det internationella miljöarbetet. Jag kräver inte heller att den nuvarande oppositionen skall vara, som Berndt Ekholm uttrycker det, som beskedliga lärjungar som helst skall applådera högljutt. Jag uppfattar inte precis oppositionens roll som sådan, inte heller med tanke på dess aktiviteter hittills gentemot regeringen. Berndt Ekholm använde i sitt anförande ord som att utskottet har uppträtt passivt, varit oengagerat, skrivit saker pliktskyldigast, osv. Om man säger det söker man enligt min mening konfrontation. Detta vet Berndt Ekholm. Det som han säger är dumheter, eftersom det inte är på detta sätt. Regeringen för en mycket aktiv politik på detta område. Den har varit mycket aktiv när det gäller förhandlingarna inför Rio, och den kommer att agera mycket aktivt under själva konferensen. Berndt Ekholm säger också att jag har påstått att Socialdemokraterna var ute för att sabotera konferensen. Vad jag sade var att det inte stärker den svenska hållningen att söka konfrontation. Med det vill jag uppmana Berndt Ekholm att se framåt och föra diskussionen framåt och konstruktivt. Det är det som vi måste ägna tid och kraft åt.
Herr talman! Att på stå att ordet passivt innehåller ett stort inslag av konfrontation, är väl ändå en överdrift när det gäller att tolka det svenska språket. Jag skulle vilja påstå att det är ett av de ord som används mest i denna riksdag. Det skulle i så fall vara uttryck för att det föreligger mängder av konfrontation här. Men det är ju inte sant. Det som vi säger är sant, nämligen att om utskottsmajoriteten hade varit intresserad av att ta dessa gemensamma tag, även i detta tonläge, hade man haft möjligheter att söka samskrivningar. Man sade att man var intresserad av att göra det, men när man kom tillbaka fanns ingenting av detta. Att vi då bara skulle acceptera det synsätt som den borgerliga majoriteten har är orimligt. När det dessutom på flera punkter finns sakliga skillnader, är det klart att vi skall hävda dem utan att det är fråga om konfrontation. Det gör vi ju för att föra debatten vidare framåt och för att driva på regeringen i det förhandlingsarbete som nu förestår i Rio och kanske i ännu högre grad för att driva på för det som skall komma efter Rio-konferensen. Denna UNCED-process, för att använda det engelska uttrycket, består ju inte bara av Riomötet, utan det är något som fortsätter under 90 talet. Det är då mycket viktigt att vi för en debatt i dessa frågor, att vi försöker vara pådrivande och att vi lyfter fram positioner som kan föra frågorna framåt. Jag menar att detta inte alls är att söka konfrontation. Snarare kan väl ert språkbruk i debatten, genom att använda denna debatteknik, vara ett uttryck för att ni inte har något annat att komma med för att avslå våra reservationer.
Herr talman! Berndt Ekholm sade nu att majoriteten skulle ha lyssnat på tonläget och även i tonläget försökt att hitta skillnader mellan Socialdemokraterna och utskottsmajoriteten. Det kanske inte är så lätt att hitta detta tonläge. Det som Berndt Ekholm sade bekräftar nämligen att det är marginella skillnader som han för fram från Berndt Ekholm påstår att jag nu för en konfrontationspolitik. Jag kan bara återigen konstatera att om man tycker att det arbete som regeringen har lagt ned inför Rio-konferensen och det arbete som förhandlarna har lagt ned inför Riokonferensen, och Berndt Ekholm vet att det är mycket arbete, skall beskrivas som passivt, oengagerat och pliktskyldigt, tycker jag att man är helt fel ute. Det är en helt felaktig beskrivning. I detta försöker man hitta skillnader som egentligen inte finns. Om detta är en konfrontation eller inte kan vi alltid diskutera. Men nu får vi lämna detta och se framåt. Vi behövs alla i Rio för att försöka få ett så bra resultat som möjligt på konferensen och givetvis också vid uppföljningen här hemma.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket mera. Men jag måste säga att det inte är trevligt att få höra att ens synpunkter är marginella. Jag tycker faktiskt att det är en stor överdrift att påstå något sådant. Jag sade inte att det bara gällde tonläget, utan jag sade att vi faktiskt har olika åsikter också i sakfrågor. Jag tycker att vi skall erkänna att det är så. Men samtidigt skall man värna de ståndpunkter som vi faktiskt har gemensamt. Jag tror att det är fjärde gången jag säger det. I allt väsentligt, det betonar jag, intar vi samma ståndpunkter. Men det betyder inte att vi inte skall påtala de punkter där vi har litet olika syn på saker och ting.
Herr talman! Inte heller jag avser att förlänga den här debatten. Men eftersom jag här har fått höra att majoriteten bedriver konfrontationspolitik skulle jag stillsamt vilja påpeka att vi inte avstyrker en enda socialdemokratisk motion. I stället skriver vi positivt om samtliga yrkanden.
Herr talman! Jag vill bara notera att uttrycket konfrontationspolitik inte härrör från mig.